Herr talman! När vägväsendet och väganslagen behandlas i riksdagen brukar vi anföra våra synpunkter på statens sätt att svara för väghållningen. Kommunikationerna och transportfrågorna har i det moderna samhället fått allt större betydelse, och allmänheten har också ett allt större intresse för vägarna och är alltmer beroende av deras tillstånd. Om det inte rådde ett så omfattande intresse för dessa frågor kunde man nöja sig med att påpeka att situationen från det ena året till det andra är så likartad att man nästan skulle kunna inskränka sig till att hänvisa till anföranden tidigare år. Här genomförs sannerligen inga stora reformer för att vägarna skall bli bättre. Väganslagen har, som det redan framhållits, under en följd av år inte förändrats, inte fått följa med i den allmänna samhällsutvecklingen. även om det i år sker en liten höjning, leder detta inte till någon förbättring som kommer att märkas ute på vägarna. Skall här bli någon förändring som märks, vill det till belopp av en helt annan storleksordning. Vi kan göra samma erkännande som tidigare år, att det är betydande anslag som lämnas till vägväsendet, men det är ändå i hög grad otillräckligt. Allting stiger i pris. Arbetskraften blir dyrare. Det är fara värt att även den ökning som i år förekommer blir inflationspengar och ingenting annat. Säkert är det svårt att bland de praktiska uppgifter staten har sig förelagda finna någon som är mer misskött än utbyggnad, förbättring och drift av de allmänna vägarna. Det brukar talas om att Sverige är ett rikt och välmående land, men när det gäller vägarnas standard i allmänhet är det annorlunda. Om det kunde ske en undersökning och bedömning av landets sammanlagt 9 800 mil vägar skulle säkert en sådan undersökning visa att Sverige är ett fattigt land. Ja, det uttalande är alltjämt berättigat som använts i denna debatt tidigare år, att eftersläpningen av vägarna är så stor i förhållande till trafiken att Sverige kan betecknas som ett u-land, vad vägarna beträffar. Vår statsledning har haft och har alltjämt alltför svagt och bristande intresse för de allmänna vägarna. Vilka egenskaper regeringen än har: biloch vägvänlig är den inte. Trots det skick vägarna i allmänhet är i, vill man ändå gärna skryta med att det är bra. Statsrådet Lundkvist framhåller och utskottet stryker under att väganslagen skall vara kvar på en fortsatt hög nivå. Det är ett uttalande, en propagandafras, som hänger med år efter år. Grusvägarna, framhåller statsrådet, har på drygt tio år — vad som ligger i uttrycket drygt tio år vet jag inte — minskat från 90 till 57 procent. Detta ger, uttalas det, ett mått på utvecklingstakten. Att vi har kvar 57 procent av alla allmänna vägar som grusvägar är sannerligen ingenting att skryta med. Enligt min mening vittnar det inte om väganslagens höga nivå. Både de permanentbelagda vägarna och de som belagts med oljegrus kan ofta vara i rätt bedrövligt skick, därför att såväl permanentbeläggning som oljegrus läggs på ett alltför svagt underlag. Vägmyndigheterna skall vara medvetna om att i många fall håller inte de vägar som belagts med oljegrus inför vare sig dagens eller ännu mindre morgondagens tunga trafik. Ett mycket starkt bevis för i vilket tillstånd och bristfälligt skick många vägar är — kanske den största delen i vägmil räknat — framgår av vägverkets uttalande. Även om herr Strandberg citerat dessa rader vill jag också föredra dem: Om det inte blir en väsentlig ökning av anslagstilldelningen blir det inga möjligheter till några investeringar utanför de egentliga tätortsregionerna, och den statliga väghållningen kommer inte att kunna fylla sin uppgift. Inte kan någon göra gällande att detta uttalande är ett uttryck för väganslagens höga nivå. Nej, denna gång uttalar faktiskt vägverket, att vårt allmänna vägväsen befinner sig i ett nödläge. Det har varit misskött så länge att man nu är i en katastrofsituation. Den lösning vägverket har upptäckt är — som redan berörts i debatten — att överföra vad man kallar det mera finmaskiga vägnätet utanför de större tätortsregionerna från staten till kommunerna. Det föreslås att staten bara skall sköta de större vägarna mellan tätorter, men inte ett ord uttalas om kommunerna skall få någon del av bilskattemedlen till denna väghållning. Skall den bara hänsynslöst skyfflas över till kommunerna? Att kommun sammanslagningen på något sätt skulle inverka på statens rätt och skyldighet att sköta vägarna är oförklarligt och i verkligheten inte något argument. Nu godtar inte statsrådet detta förslag i år utan anför att han för närvarande inte är beredd att göra något uttalande i denna fråga, men, säger han, saken övervägs i departementet. Att denna fråga har förts fram är ett bevis för att staten inte har klarat sin uppgift att sköta vägarna i deras helhet eller, rättare sagt, inte lämnat det anslag som behövs till väghållningen. Just denna uppgift är något man måste anse åligger staten. Oppositionspartiernas representanter i statsutskottet ifrågasätter i en reservation att det vore en rationell anordning att lägga över en stor del av ansvaret för de allmänna vägarna på kommunerna. Detta vägverkets förslag måste med kraft tillbakavisas. En sådan anordning skulle hårdast drabba glest befolkade kommuner med låg skattekraft, som herr Bengtson redan har sagt. Det är, som reservanterna uttalar, redan nu så att många kommuner har avsevärda ekonomiska bekymmer. Om nu staten skall förbruka bilskattemedlen till de stora vägarna kan det inte vara möjligt — det måste vara fullständigt otänkbart — att lägga dessa kostnader på en extra kommunal bilskatt. Skall dessa vägkostnader läggas på den ordinarie kommunalskatten dröjer det mycket kortare tid än beräknat tills den är uppe i 30 till 35 kronor, som det talas om ibland. Det kan inte vara rationellt att dela upp ansvaret för vägarna på kommunerna. Det skulle vara ett steg tillbaka, ett införande av de gamla vägdistrikten. När staten har fått en uppgift brukar den inte släppa taget om den. När staten, för att ta ett exempel, aldrig vill sälja några aktier som den har förvärvat, så är det också bäst att hundraprocentigt behålla aktierna i de allmänna vägarna. Jag vill också anföra några synpunk ter med anledning av behandlingen av inte mindre än tre motioner som jag har lämnat i denna kammare och som är redovisade under denna punkt i utskottets utlåtande. Mitt anförande blir därför litet längre än det annars hade blivit. Säkerligen är det ganska ovanligt att en och samma motionär har tre motioner redovisade under en och samma punkt i ett utskottsutlåtande. I motionen I: 70 framhåller jag nödvändigheten av en mera rättvis fördelning av väganslagen för att de pengar som ändå står till förfogande även i någon mån eller åtminstone i förhållande till trafiken skall komma vägarna under beteckningen »övriga länsvägar» till godo. Detta är berättigat och skäligt ur rättvisesynpunkt. Visst är det riktigt att trafiken ökar i tätortsregionerna och att det föreligger ett behov av att bygga ut Europavägar och riksvägar samt att väginvesteringarna planeras så att de gynnar näringslivets transporter. Det är inte särskilt hög standard på dessa vägar. Jag kan ändå inte anse det vara riktigt att här skall det vara tusen och åter tusen mil sådana vägar som är och förblir avglömda. På 74 procent av alla vägar, där 25 procent av trafiken går fram, sker praktiskt taget inga som helst vägförbättringar. I stället får dessa vägar förfalla alltmer och blir i ett fullständigt bedrövligt skick, i ett så dåligt skick att man inte ens vill undersöka hur dåligt det är. Om en viss del, en viss procent, av väganslaget gick till de vägar som går under beteckningen övriga länsvägar skulle det framträda ännu tydligare hur angeläget det är med större väganslag. Hur det i verkligheten förhåller sig med nära 75 procent av alla våra vägar skall inte vara mörklagt. Min motion om vägsaltet har behandlats välvilligt, men kanske får vi även i fortsättningen köra i saltsmörjan på vintern. Det är, vill jag säga, i högsta grad olyckligt att vägverket övergått till att enbart sprida salt. Detta sätt att bekämpa halka har också från olika håll blivit utsatt för våldsam kritik. En åtgärd som skulle innebära en förbättring har nog aldrig blivit så hårt kritiserad som införandet av vägsaltet. Inte bara trafikanterna utan även fastighetsägarna, naturvårdarna m.fl. har reagerat starkt och bestämt mot detta tilltag. Utskottet lägger skulden för de skador saltet på vägarna förorsakar på att det under den gångna vintern varit besvärligheter till följd av speciella väderleksförhållanden samt på brister i metodiken och den tekniska materielen, som varit särskilt stora i åtminstone vissa delar av landet. Utskottet vill att de använda metoderna och den tekniska utrustningen skall förbättras, så att skadeverkningarna i rimligaste mån motverkas. Vad som ligger bakom detta med »bättre metoder och bättre teknisk utrustning» vet jag inte, men saltet måste ha samma frätande inverkan hur det än används. Vägmyndigheterna använder salt trots att man är medveten om vilken frätande inverkan saltet har på bilarna utöver alla andra skador det åstadkommer. Inte kan det vara riktigt att det allmänna använder vägsalt i denna omfattning och att man låter skadorna gå ut över den enskilde medborgaren. Staten borde här allra minst ta ansvar för den skada som vållas. Jag vill framhålla vad Svensk bilprovning i Borås uttalade för några veckor sedan, nämligen att alla bilägare efter den här vintern behövde låta ta isär bromssystemet på sina bilar för att få det rengjort. I annat fall kommer skadorna att bli ännu mycket större. Jag anser att statsutskottets ledamöter borde göra ett besök på en bilverkstad för att få se hur ett bromssystem ser ut efter saltsmörjan.

Nog är det en rimlig begäran att både riksdagen och allmänheten får kännedom om i vilket tillstånd vägarna är. Jag har också i en motion, I: 321, tagit upp frågan om ett klarläggande av vilket tillstånd alla vägar befinner sig i. Innan jag lämnade denna motion tillskrev jag vägverket. Det svar jag fick vittnar inte till någon del om att utskottets uttalande skulle vara riktigt, nämligen uttalandet att även vägarna under beteckningen »övriga länsvägar» till en tredjedel skulle ha genomgått kvalitetsbedömning. Jag kan inte tolka utskottets skrivning på något annat sätt. Utöver det svar jag fick i form av ett brev tillställdes mig också en rapport angående standarden på riksvägarna och de genomgående länsvägarna den 1 januari 1968. Denna rapport var en uppföljning av liknande rapporter som upprättats åren 1962, 1964 och 1966. Rapporten omfattade riksvägnätet inklusive Europavägarna. Denna vägsträcka är 12 827 kilometer, och de genomgående länsvägarna uppgår till 13 033 kilometer. I denna rapport nämns inte ett ord om att man skulle ha gjort en sådan undersökning på en mycket större sträcka av länsvägarna som utskottet här uttalar sig om. Nu vill jag i denna debatt få klarhet om huruvida jag har fått felaktiga uppgifter direkt från vägverket eller om här lämnas felaktiga uppgifter av utskottet. Det skulle vara av stort intresse att få fram en uppgift om vad som finns bakom detta uttalande att en tredjedel av alla länsvägar utöver de genomgående skulle ha varit föremål för en kvalitetsbedömning. Det måste, anser jag, redovisas i denna debatt hur utskottet kommit fram till detta uttalande. Har en sådan undersökning gjorts, är det säkert fler än jag som är angelägna om att få klarhet i vad denna undersökning och kvalitetsbedömning innehåller. En vägunderhållsinventering har utförts och redovisats i materialet för innevarande budgetår. Denna undersökning syftade till en bedömning ur underhållssynpunkt och kan inte lämna de uppgifter jag avser. Ja, inte heller de uppgifter vägverket skall lämna till vägutredningen kan sprida ljus över detta dunkla område. Här måste vinnas klarhet beträffande dessa cirka 7000 vägmils standard, eller rättare sagt dessa vägars dåliga standard. Jag kan väl hålla med om att det kan ske en enklare och mindre omfattande undersökning av de många vägar som ingår i vad som här betecknas som »övriga länsvägar». Men här får inte glömmas bort att även dessa vägar har sin stora uppgift och betydelse. Sammanlagt är det en mycket omfattande trafik som går fram på dessa vägar. Det tillstånd dessa vägar befinner sig i skall inte vara mörklagt vare sig för allmänheten eller för riksdagen, som skall fatta beslut om väganslagens storlek. Ty här kan man använda utskottets egna ord att kännedom »om vägarnas standard bildar tillsammans med prognoser om trafikens och transporternas utveckling det viktigaste underlaget för att bedöma vilka åtgärder som krävs för att tillgodose trafikens krav på tillfredsställande framkomlighet». Har statsutskottet denna uppfattning så bör det bli en undersökning av alla vägars allmänna tillstånd, och detta bör bli klart och tydligt redovisat så snart som möjligt. Av principiella skäl brukar jag, herr talman, inte yrka bifall till enhälligt avstyrkta motioner. Jag gör det därför inte heller denna gång, utan ber att få instämma i det yrkande som redan har framställts av herr Strandberg.

Herr talman!

Vi motionärer menar att eftersom Dalsland och norra Bohuslän ingår i norra stödområdet och då lokaliseringsstöd utgår till det området på samma sätt som till norrlandslänen, borde Dalsland och Bohuslän få del av ifrågavarande särskilda väganslag. Det har avstyrkts av utskottet. Motiveringen är för mig okänd, men jag tycker att det är mycket egendomligt att man när staten beviljar stora belopp i form av lokaliseringsstöd till ett område inte är intresserad av att ge bidrag för att rusta upp vägväsendet. Jag vill erinra om att det i detta område har utgått lokaliseringsstöd till ett stort antal företag, glädjande nog, under senare år. Det har utgått stöd till tung industri, till pappersindustri och sågverksindustri, industrier som för sin försörjning med råvaror och avsättning av sina produkter är oerhört beroende av vägnätet. Samtidigt vet vi att vägnätet i detta område ingalunda är bättre än i landet i övrigt, utan tvärtom i många avseenden är mycket sämre.

Man kan fråga sig, om det inte är motiverat att det görs någonting åt sådana vägar. Jag har, herr talman, inte något yrkande när det gäller detta avsnitt av ut Anslagen till vägväsendet skottets utlåtande, men jag begärde ordet för att motivera motionärernas synpunkter och ståndpunkt i denna fråga. Vi anser det mycket egendomligt att utskottet utan vidare avstyrker våra motioner.

Herr talman! Det framgår av statsverkspropositionen bil. 8 bl.a. att investeringarna inom samfärdselsektorn, postoch teletjänster medräknade, under åren 1963—1967 uppgick till i genomsnitt cirka 4,9 miljarder kronor om året, dvs. ungefär 19 procent av samtliga bruttoinvesteringar. Till detta kommer enligt statsverkspropositionen reparationsoch <underhållskostnader. Större delen av inköpta personbilar ingår inte i detta belopp. Omkring 2,8 miljarder kronor av den nämnda summan avsåg vägtrafik, cirka 620 miljoner kronor sjöfart och 300 miljoner kronor järnvägar. Det framgår av dessa siffror att transporteller samfärdselsektorn — om man vill kalla den så — tar en avsveärd del, nära en femtedel, av investeringsutrymmet i anspråk. I statsverkspropositionen förordas nu anslag till den statliga väghållningen med 1 468,2 miljoner kronor, till den kommunala med sammanlagt 401,1 miljoner kronor och till den enskilda med 76,7 miljoner kronor. Detta innebär faktiskt en höjning, visserligen begränsad, om man jämför dessa belopp med vad riksdagen beviljade förra året. Det har gjorts en uppräkning med 30 miljoner kronor till byggandet av kommunala vägar och gator och indirekt en ökning av utrymmet för byggande av statliga vägar därför att ett särskilt anslag för administration av beredskapsarbeten med 8 miljoner kronor förordats. Till vägdriften föreslås en ökning med 40 miljoner kronor för de statliga vägarna, 5 miljoner till kommunala och 2,5 miljoner till enskilda vägar. Sammanlagt föreslås en medelsanvisning till väghållningen med 1958,4 miljoner kronor. Jag vill vidare framhålla att man kan läsa ut ur handlingarna att under åren 1963 till 1969 totalt anvisades 7 681 miljoner kronor för byggandet av vägar och gator. Det är ett ganska stort belopp, och jag tycker att några små överdrifter gjorts av herr Strandberg och främst, som vanligt, av herr Sveningsson. Herr Sveningsson sade i början av sitt anförande att denna fråga återkommer på i stort sett samma sätt år från år, så att man skulle kunna hålla samma anförande år från år. Såvitt jag vet höll herr Sveningsson samma anförande som förra året. Ordvalet var på något ställe annorlunda, men jag kände igen »propagandafraserna» och mycket annat som herr Sveningsson drog fram. Eftersom jag ändå är inne på vad herr Sveningsson anförde i detta sammanhang vill jag påpeka att på sidan 93 i bil. 8 till statsverkspropositionen inte bara står det som herr Sveningsson citerade, nämligen att grusvägarnas andel av det totala allmänna vägnätet på drygt tio år har minskat från cirka 90 till 57 procent, vilket ger ett mått på utvecklingstakten. Jag tycker att herr Sveningsson också skall läsa första, andra och tredje styckena i departementschefens anförande. Det ger en viss belysning av vad som verkligen skett på detta område under de gångna åren. Inte bara herr Sveningsson utan också herr Strandberg höll i stort sett samma anförande som förra året. Då hade herr Strandberg hämtat siffrorna ur statsverkspropositionen men i år ur vägverkets petita. Siffrorna tjänade för hans del samma syfte. Herr Strandberg sade förra året att vi för åren 1958 till 1967 i förhållande till vägplanen hade ett investeringsunderskott på detta område av exakt 1 850 miljoner kronor. Herr Strandberg hade räknat ut att det skulle ta 16 år — om man tog hänsyn till den dåtida trafikens behov — innan vi tillfredsställande skulle ha byggt om våra riksvägar och 33 år innan så skett med våra genom gående länsvägar. Om investeringstakten alltså inte ökade skulle det bli på detta sätt. Herr Strandberg gav med mycket stort patos, vid det tillfället precis som nu, denna mörkblå — för att inte säga kolsvarta — framtidsvision. Det är inte alldeles säkert att det blir på så sätt. Jag brukar alltid framhålla att inga säkra och trygga kunskapsvägar leder in i framtiden. Vilka som än sitter i regering och riksdag i framtiden måste de ta hänsyn till det faktiska investeringsutrymme som kommer att finnas när de skall bestämma hur mycket som skall gå till vägar och hur mycket som skall gå till en rad andra ändamål. Det är meningslöst att spå om en så oviss framtid. Det är egentligen inte mycket att diskutera. Även vid det tillfället fick herr Strandberg hjälp av herr Sveningsson. Han sade då att i stället för de föreslagna 610 miljonerna till vägbyggande 1967 skulle ha anslagits 1380 miljoner kronor. Det var konstigt att herr Sveningsson inte krävde det år 1967, när det var så behjärtansvärt och behövdes så väl. Men han nöjde sig precis som herr Strandberg med att yrka bifall till en reservation som begärde utredning av frågan om låneoch avgiftsfinansiering av vägoch brobyggnader. Det är ett yrkande som man haft fyra, fem eller sex år. Frågan behandlades emellertid av riksdagen redan 1963. 1960 års vägsakkunniga hade då utrett frågan och lagt fram ett betänkande. Riksdagens ställningstagande innebar att vi i vårt land skall tillämpa principen att vägar skall byggas av det allmänna och att man inte får utta avgifter för deras begagnande. Främst framhöll man de samhällsekonomiska aspekterna. För att man skall kunna bygga avgiftsfinansierade samfärdselförbindelser måste, betonades det, kapitalmarknaden tas i anspråk, vilket ogynnsamt kan påverka andra investeringar, som kan vara lika eller ännu mer angelägna än väginvesteringar. Vi lever ju inte bara på väginvesteringar här i landet. Om man tar ut pengarna på det ena eller andra sättet måste det väl ändå samhällsekonomiskt innebära att man gör en fördelning som går ut över något annat område. Vi har det dess bättre så här i landet att vi i regel utnyttjar våra resurser av kapital och arbetskraft nästan till det yttersta. Det är fördelningen som det är fråga om. Det är lätt att säga att man kan skaffa pengar genom att ta ut avgifter. Men vad det ytterst gäller är att fördela de resurser vi har på olika slag av investeringar. Vi har inom utskottet, bortsett från moderata samlingspartiets representanter, ansett att vi bör hålla fast vid den princip som riksdagen en gång har gått in för. Där har vi intagit den gamla moderata hållningen. Från centern och folkpartiet — i ett fall från de tre borgerliga partierna — har avgivits några andra reservationer.

Vi anser att en höjning med 6 miljoner ändå inte kan vara så angelägen i en budget som i sin helhet omfattar 1,9 miljard kronor. Det kan inte ha så stor betydelse om man bifaller den höjningen eller inte. Utskottet anser inte att man bör gå ifrån Kungl. Maj:ts förslag för dessa 6,3 miljoner kronor. I reservation 2 vid punkten 4 begäres att riksdagen redan nu skall säga ifrån att man inte på något sätt får utreda frågan om statens ansvar kontra kommunernas när det gäller väghållningen. I verkligheten är det från början vägverket som har nämnt denna fråga i sina petita. Kungl. Maj:t har i statsverkspropositionen sagt att detta kan medföra konsekvenser som inte går att överblicka, men att man i alla fall skall granska problemet i kommunikationsdepartementet. Utskottsmajoriteten har ansett att vi inte skall förbjuda Kungl. Maj:t att granska frågan. När resultatet är klart får riksdagen ta ny ställning till frågan. Därför finns enligt vår uppfattning ingen anledning att nu bifalla den aktuella reservationen. Med samma motiveringar som jag anfört beträffande de av mig tidigare omnämnda visionerna om framtiden anser också utskottsmajoriteten att reservation 3 inte bör bifallas. I denna reservation hemställes att Kungl. Maj:t vid kommande budgetarbete skall beräkna resurser för vägändamål av sådan omfattning att senare års ackumulerade eftersläpning såvitt rör vägbyggnad och drift undanröjes. Reservanterna anser att riksdagen bör ge detta till känna för Kungl. Maj:t. Men som jag tidigare sagt får ju riksdagen år för år ta ställning till hur stora anslag som skall ges för de ändamål det gäller. Därmed har jag, herr talman, talat om de reservationer som föreligger, och jag skall inte gå in på herr Ferdinand Nilssons propåer. Hans ord om tätortsfolket var ju ändå ganska hjärtknipande. Vi vet att han annars hyser stor omsorg om landsbygdens folk, men nu har han alltså gått litet längre. Nu gäller det hela folket. Eftersom ett enhälligt utskott har yrkat avslag på herr Ferdinand Nilssons motion saknas anledning att diskutera denna ytterligare. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Av herr Fritz Perssons argumentering kan man få den uppfattningen att väganslagen är fullt tillräckliga och att han skulle anse det riskabelt med ytterligare medelstilldelning. Men herr Persson försöker bevisa alltför mycket, ty det är inte så. Visserligen har han anfört vissa siffror om utvecklingen, men i gengäld kan man referera till andra siffror, t.ex. hur bilbeståndet under åren 1950—1966 ökat med 12 procent per år. Beträffande anslagen till vägbyggandet uppfördes i statsverkspropositionen år 1968 640 miljoner kronor, år 1969 640,5 miljoner kronor och sedan har man kommit upp till att det skall bli 700 miljoner kronor år 1970. Dessa ökningar står inte alls i relation till trafikutvecklingen utan innebär, som jag betonade i mitt första anförande, endast en svag ökning av anslagen. Herr Persson berörde de 6,3 miljoner kronor som vi begärt i ytterligare ökning. Vi har helt enkelt tagit det belopp som vägverket föreslagit. Herr Perssons enda argument för avslag var såvitt jag förstår att man inte skall gå emot regeringens förslag. Därför skulle alltså inte vårt förslag kunna bifallas. Detta var hans enda skäl. Men han anförde inga argument för vad länsvägarna behöver eller inte behöver eller om vägverket har rätt eller fel med sina förslag. Jag skulle emellertid vilja fråga herr Persson om en speciell sak som jag också frågat andra socialdemokrater om, även tidigare kommunikationsministrar. Herr Persson talade ju om principer som man borde följa. Förr hade vi den principen att bilskattemedlen skulle disponeras för vägarna. Det skulle vara intressant att få veta om denna princip fortfarande gäller. Skall bilskattemedlen gå till vägarna eller bli en ren skatt som skall användas även till andra ändamål? Herr talman! Vi kanske kan få något svar på den frågan i dag eftersom herr Persson var så intresserad av principer.

Herr talman! Jag vill börja med att understryka herr Bengtsons fråga: Skall bilskatterna gå till vägarna eller inte? Vart har den höjda bilskatten tagit vägen? Det blev enligt uppgifter förra året för innevarande budgetår 630 miljoner över på bilskatten, och för kommande budgetår beräknas överskottet bli cirka 550 miljoner. Bilisterna har inte fått ut något av bilskattehöjningen. Herr Persson tyckte att jag kunde nöjt mig med att hänvisa till de anföranden jag hållit tidigare. Ja, till viss del, men jag vill nog säga till herr Persson, att även hans uttalanden i denna debatt är lika entoniga som de alltid varit. De tre motioner som i år är redovisade på denna punkt i utskottets utlåtande har jag dessutom inte tidigare haft att försvara här. Det går bra att säga som herr Persson gör: Varför har ni inte föreslagit höjda anslag? En annan talare har redan givit svar. När budgetläget är så ansträngt att man måste låna pengar om det skall bli högre anslag, då är det mycket svårt för oppositionen. Det är regeringen som skall dra upp riktlinjerna och tilldela vägarna skäliga anslag. Herr Persson tycker att det är väl ställt med väganslagen. För att styrka detta räknar han samman väganslagen för en lång tid, då verkar det som om det skulle bli litet bättre. Jag vill nog fråga herr Persson: Menar herr Persson att de små anslagshöjningar som förekommit i år kommer att märkas i form av bättre vägar? Jag tror inte det. Det var en sak jag vädjade riktigt bestämt om att få svar på här. På sidan 14 i utlåtandet säger utskottet att en tredjedel av de vägar som går under beteckningen övriga länsvägar skulle vara kvalitetsgraderade, på så sätt att de är undersökta och att det finns något material om i vilket tillstånd de befinner sig. Har herr Persson något sådant material? Redovisa i så fall något av innehållet här i denna debatt. Erkänn annars att det är ett vilseledande uttalande, taget ur tomma luften. Jag har för min del inte kunnat finna att utskottets uttalande är på något sätt sakligt motiverat.

Herr talman! Får jag säga till herr Fritz Persson att om jag den 3 april föregående år sade kloka ord, tycker jag att jag kan få upprepa dessa kloka ord även i april månad 1969. Men, herr Persson, man smiter inte ifrån problematiken genom att ge sig på att analysera min siffermetodik från april förra året, som jag delvis använde också i dag. En vanlig enkel matematisk operation ger ändå ett klart resultat. Om man bygger om våra genomgående länsvägar till en längd av 200 kilometer per år — det är vad man gjort i ett par års tid — och om man har ett ombyggnadsbehov av 6 950 kilometer enligt statsrådets egna siffror i föregående års statsverksproposition — räkna då med papper och penna, herr Persson, så finner nog även herr Persson att vi kommer fram till 33 år. Så enkelt var det. Det går inte heller att skoja bort siffran 1850 miljoner kronor i underskott, som han tog från mitt anförande för ett år sedan. Herr Persson har glömt bort vad jag sade på den punkten, nämligen att om man räknar de investeringar som är gjorda inklusive beredskapsmedel för den första tioårsperioden enligt nu gällande vägplaner, får man med utnyttjande av vägoch vattenbyggnadsstyrelsens egen indexsiffra fram exakt de siffror jag nämnde förra året. Jag erkände att man självfallet kan göra vissa rationaliseringsvinster, men jag tror inte att de uppgår till lika stora summor som de underskott vi de facto har, och detta alltså med indexkorrigerade värden. När man kommer in på frågan om den framtida finansieringsprincipen måste herr Persson förstå att vi också inser att det alltid måste ske en samhällsekonomisk bedömning. En sak glömmer herrarna tydligen totalt bort i sammanhanget, nämligen att det kan vara ekonomiskt klokt med en vettig investering som kan bli räntabel. Det kan inte vara någon räntabilitet när nyttotrafiken praktiskt taget står stilla i våra tätorter. Men det är en fråga, herr Persson, som vi inte skall diskutera i dag. Vi skall ju senare återkomma till hela trafikpolitiken, och då får vi också tillfälle att diskutera den saken.

Herr talman! Herr Bengtson anser att det inte gör någonting om man höjer Kungl. Maj:ts förslag med 6,3 miljoner. Självfallet skulle det inte innebära någon katastrof. Men herr Bengtson sade också att jag ville vara så regeringstrogen att jag inte kunde gå med på denna höjning. Det är egentligen sant. Jag instämmer med herr Bengtson att man bör vara så regeringstrogen när man anser att en höjning inte skulle leda till några resultat av betydelse. Varför skall man för 6,3 miljoner ändra en budget på nära två miljarder? Det är väl ingen mening med det. Det borde man kunna låta bli även om man inte är regeringstrogen. Från ett håll har det sagts att den statsverksproposition som lades fram i år var mycket moderat. Från annat håll, t.ex. Dagens Nyheter, har det sagts att det var en mycket oförarglig budget. Men på punkt efter punkt är man tydligen förargad över den och kräver ökade anslag, vilket inte riktigt överensstämmer med logikens lagar. Sedan talade herr Bengtson om automobilskattemedelsfonden. Ja, i den finns kanske 500—600 miljoner kronor. Eftersom det är en fond är det väl meningen att den skall utgöra en buffert om någonting inträffar. Dessa pengar räcker ju inte länge för väghållningens behov. Det säger de siffror jag tidigare har lämnat. Herr Sveningsson anför att det på sidan 14 i utlåtandet finns uppgifter som han inte känner till och inte tror att vi har någon grund för. Vi har emellertid fått dem från vägverket. Själva kan vi ju inte ta reda på allting. Om herr Sveningsson har fått andra uppgifter från vägverket kan ju inte utskottet lastas för det. De uppgifter vårt sekretariat har inhämtat och som vi har redovisat på sidan 14 i utskottsutlåtandet tror jag är riktiga. Herr Strandberg tillstod att det kan finnas en rationaliseringseffekt — även om han inte var helt tvärsäker — som innebär att man kanske i framtiden inte behöver anslå lika mycket pengar som man annars skulle behöva göra. Ja, visst måste vi räkna med en viss rationaliseringseffekt. Herr Strandberg sade att han inte visste hur stor den kunde vara, men han trodde inte att enbart den räckte till. Här hade han redan modifierat sina tidigare kategoriska uppgifter. Det är, som jag sade förut, bara att gratulera honom om han kan lägga fram prognoser för vägbyggandet i det ena avseendet för 16 år och i det andra avseendet för 33 år framåt. Det tror jag ingen kan göra, ty så mycket vet vi inte om framtiden. Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! En av de centrala frågorna i denna debatt blev inte besvarad av herr Persson. Om detta berodde på ett missförstånd vill jag gärna ge honom tillfälle att rätta till det. Frågan gäller: Skall automobilskattemedelsfondens pengar användas till vägarna? Herr Persson tog upp vissa resonemang om siffror och dylikt. För att undvika missförstånd skall jag inte nämna några siffror utan bara ställa den centrala frågan: Är avsikten att dessa pengar skall användas för bilismen? Herr Persson erkände ärligt att han inte kunde gå med på de 6,3 miljonerna på grund av att förslaget inte kom från regeringen. Det var en enkel och lätt förklaring för herr Perssons del. Han sade vidare att dessa pengar inte kunde leda till något resultat. Det är ju ett underkännande av vägverkets beräkningar. Det är vägverket som föreslagit beloppet, och det är vägverkets siffror vi har tagit upp i centermotionerna. Jag vill för min del inte underkänna vägverkets uppskattningar så totalt. Tvärtom har vi starkare grund för vårt förslag än vad herr Persson har.

Herr talman! Jag tänker inte släppa herr Fritz Persson i den här debatten med mindre än att jag har fått tala om ytterligare en sak. Jag har tidigare sagt att om man utgår från vägoch vattenbyggnadsstyrelsens vägindex kommer man fram till en siffra som visar på ett underskott på inte mindre än 1850 miljoner kronor. Ur första kammarens protokoll från onsdagen den 3 april 1968 vill jag läsa några rader, så att herr Perssons påståenden blir vederlagda: »Det kan självfallet göras gällande att det har ägt rum rationaliseringar under tiden och att de vinster som därigenom gjorts borde ingå i kalkylen. Jag har inte kunnat få någon statistik som visar hur stora vinsterna har varit, men det torde vara uppenbart att rationaliseringsvinsterna endast i ringa mån kan täcka ett belopp som motsvarar den av mig angivna korrigeringen.» Det var vad jag sade förra året, och det är vad jag åberopat i dag. Eftersom herr Persson ännu en gång erinrat om vad vi sade för ett år sedan, får jag väl sluta denna debatt med att upprepa vad jag sade till herr Persson för ett år sedan. Herr Fritz Persson och hans meningsfränder anvisar icke några nya vägar till nya vägar, vilket däremot moderata samlingspartiet gör.

Herr talman! Punkten 5 i föreliggande utlåtande gäller trafiksäkerhetsverket, ett verk som omfattas med intresse och förväntningar. Stora ansträngningar har under de senaste åren gjorts för att minska trafikolyckorna. Trots detta måste man konstatera att olycksfrekvensen förblivit i stort sett oförändrad. Trafikolyckorna åstadkommer stora skador. Betydligt mer än 19000 personer omkommer varje år i trafiken och mer än 20 000 skadas. Många av dessa skadade blir aldrig återställda. De människoliv som trafikolyckorna skördar och det lidande de förorsakar kan inte värderas med materiella mått. Olyckorna ger också upphov till mycket stora ekonomiska förluster. Man har beräknat omfattningen av produktionsbortfall, sjukvårdskostnader och andra materiella kostnader till 2 miljarder kronor per år. Om antalet trafikolyckor skall kunna nedbringas måste åtgärder av skilda slag vidtas; säkrare fordon, bättre utbildade förare, högre standard på vägarna måste åstadkommas. Trafikövervakningen har visat sig vara mycket effektiv och måste därför komma till användning i större utsträckning. Brister när det gäller att övervaka efterlevnaden av trafikreglerna kan få demoraliserande verkan. Målsättningen för trafiksäkerhetsarbetet måste vara att nedbringa antalet dödade och svårt skadade. De humanitära motiven måste vara grundläggande, men även tungt vägande ekonomiska skäl kan anföras. Pengar som anvisas för trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder ger god avkastning genom att de förluster som trafikolyckorna åsamkar samhället minskar. En utredning av här berörda frågor bör därför komma till stånd. En parlamentariskt sammansatt utredning skulle enligt reservanterna mera obundet än ett antal experter kunna rekommendera de lämpligaste åtgärderna. Den skulle kunna skapa en bättre kommunikation mellan å ena sidan den allmänhet som kan sitta inne med många kloka synpunkter i fråga om trafiken och å andra sidan myndigheterna. Med det sagda vill jag, herr talman, ingalunda undervärdera experterna, men det bör framhållas att en parlamenta risk utredning ju inte arbetar utan experter. Parlamentarikerna i en utredning tillkallar expertis. Vi tror emellertid att en parlamentarisk utredning har större möjligheter att få kontakt med den bredare allmänheten än en expertutredning har. Jag yrkar med det anförda, herr talman, bifall till reservationen, i vilken föreslås att en parlamentarisk utredning skall tillsättas för denna fråga.

Herr talman! I det aktuella utskottsutlåtandet behandlas under punkt 5 en motion med hemställan om utredning rörande organisationen och planeringen av det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet. I motionen diskuteras bland annat förhållandet mellan NTF och statens trafiksäkerhetsverk. Utskottet har med en mildare skrivning tillstyrkt motionsyrkandet — ja, skrivningen har blivit så litet förpliktande att den rimligtvis inte kan föranleda någon allvarligare erinran. I motionen behandlas några konkreta frågor om NTF:s verksamhet, vilket föranleder mig att lämna kammarens ledamöter några kompletterande upplysningar. Som exempel på dualism mellan NTF och statens trafiksäkerhetsverk nämns frågan om trafikinformation för att förebygga olyckor bland förskolebarnen. Jag vill bara framhålla att den i motionen nämnda utredningen om denna fråga som redovisats i trafiksäkerhetsverkets arbetsprogram skall utföras av NTF enligt överenskommelse mellan verket och NTF. Som exempel på dualism var sålunda denna fråga illa vald. I motionen, där för övrigt enskilda medarbetare i NTF får en i sammanhanget svårmotiverad vänlig klapp på axeln, karakteriseras NTF såsom ett affärsdrivande företag. Härmed torde motionärerna åsyfta det faktum att NTF för sitt informationsmaterial i begränsad utsträckning tar ut en ersättning, som hittills inte i något fall täckt pro duktionskostnaderna.

För övrigt har NTF i några tidigare statsverkspropositioner uppmanats att söka öka sina inkomster. Motionen << aktualiserar <:emellertid också den principiella frågan om statsmakternas informationsverksamhet och därmed samhällets engagemang i opinionsbildningen. Statsmakternas aktiva informationsverksamhet är av sent datum. Det första trevande försöket gjordes väl i fråga om deklarationsmoralen. Socm andra exempel kan man nämna socialstyrelsens engagemang för hälsovårdsupplysning och den i dagarna aktuella informationen kring narkotikaproblemet. På trafiksäkerhetsområdet har NTF alltsedan år 1934 erhållit statsbidrag för informationsverksamheten. Inför högertrafikomläggningen diskuterades upplysning och information ingående, och jag vill erinra om att utredningen beträffande denna fråga — den Hallska — utgick från att NTF skulle ombesörja informationsverksamheten. Så = blev emellertid endast delvis fallet. Efter överläggningar mellan högertrafikkommissionen och NTF överenskoms nämligen att en viss arbetsfördelning skulle göras så att den statliga kommissionen skulle svara för den information som direkt hänförde sig till trafikomläggningen, medan NTF skulle svara för ökade insatser i fråga om den allmänna trafiksäkerhetsinformationen. Det statliga engagemanget genom högertrafikkommissionen har direkt fortsatts av trafiksäkerhetsverket och överläggningarna mellan verket och NTF om en viss arbetsfördelning har också fortsatt och pågår kontinuerligt. Resultaten av överläggningarna redovisas i halvårsplaner, som även omfattar andra myndigheters och organisationers insatser. Motionärerna är emellertid inte till freds härmed utan efterlyser ytterligare samordning. Vad som föranlett motionärernas missnöje är svårt att utläsa ur motionerna, men möjligen föresvävar det dem att det inte är lämpligt att samhället direkt genom en myndighet engagerar sig i en verksamhet som också bedrivs av en ideell organisation med statsbidrag. Men detta förhållande är ingalunda något unikt för trafiksäkerheten. Man behöver inte bläddra många sidor i statsverkspropositionen för att hitta fall där statliga myndigheter och frivilliga organisationer med statsbidrag arbetar så att säga på gemensam front. Till information om Sverige i utlandet utgår närmare 10 miljoner kronor, som fördelas på myndigheter, halvstatliga organ och föreningar. Försvarsmakten har direkt anslag för försvarsupplysning samtidigt som frivilliga organisationer får bidrag med närmare 12 miljoner kronor. Antitobakspropaganda bedrivs direkt av socialstyrelsen samtidigt som Nationalföreningen för upplysning om tobakens skadeverkningar har statsbidrag. Att trafiksäkerhetsupplysning bedrivs av ideella organisationer är heller inget enastående för Sverige. NTF har motsvarigheter i övriga västeuropeiska länder och i USA. Den aktuella frågeställningen debatteras för närvarande mycket livligt just i USA, där de federala myndigheterna kraftigt ökat sina insatser för trafiksäkerheten de senaste åren. I debatten i USA framhålles dock allmänt att man på trafiksäkerhetsområdet aldrig kan undvara de mycket stora insatser för opinionsbildningen som göres i första hand av National Safety Council och dess organ i delstaterna och i städer och kommuner. På trafiksäkerhetsområdet kommer det alltid att behövas en folkrörelse med bred förankring som kontaktorgan i bå da riktningarna mellan myndigheterna och allmänheten. Denna folkrörelse i Sverige är NTF. Det statliga stödet, som omfattar ungefär en tredjedel av NTF:s budget, måste ses som en hjälp till finansiering av en ideell organisationsverksamhet. Den får lika litet ses som en möjlighet för staten att styra opinionsbildningen som presstödet när det gäller statens möjlighet att lägga sig i vad tidningarna skriver. Har utskottet med sitt uttalande om samordning haft tankar i den riktningen måste jag bestämt protestera.

Herr talman! Jag var inte beredd på att det skulle göras några inlägg på denna punkt, men jag kan delvis förstå att så blev fallet. Jag vill endast, för att herr Berglund skall känna till förhistorien, tala om följande. Under den allmänna motionstiden i januari förra året väckte jag en motion, som gick ut på att få till stånd en översyn av sambarbetet mellan NTF och trafiksäkerhetsverket. Denna motion avstyrktes av statsutskottets fjärde avdelning. Jag hade vid punkten i fråga fogat en blank reservation. Det förhållandet att reservationen var blank be: rodde på att under den tid vi behandlade detta ärende i statsutskottet för ett år sedan sändes ut en kommuniké, undertecknad av trafikgeneralen herr Sköld och NTF-chefen herr Berglund, som lovade att de verkligen skulle samarbeta. I den situationen vidhöll jag inte mitt krav utan hoppades att samarbetet skulle bli bättre. Jag studerade med intresse kring årsskiftet de försök som pågår i trafiksäkerhetsverkets regi och den uppläggning av verksamheten som vi kunde ta del av. Sedan jag förstått att en bättre samordning kommit till stånd och att NTF bättre än tidigare knöts till trafiksäkerhetsarbetet — den bedömningen gjorde jag — avstod jag i år från att ta upp denna motion. Den togs i stället upp av herr Berglunds egna partikam rater, bl.a. herr Lindahl i andra kammaren. I det läget var utskottet fullt på det klara med att det är en motion från rätt håll — i år skall den bifallas. Så är situationen.

Herr talman! Punkten 7 behandlar trafiksäkerhetsforskning och medelsanvisningen till densamma. Forskningen är här, som på många andra områden, av grundläggande betydelse. I sina petita framhåller trafiksäkerhetsrådet att tillgången på kvalificerade forskare skulle göra det möjligt att redan under innevarande budgetår genomföra ett forskningsprogram av minst den omfattning som planeras för nästa budgetår. Under innevarande år har man tvingats tillgripa en långtgående prioritering av forskningsobjekt. Man måste avstå från att få ett flertal värdefulla undersökningar genomförda, t.ex. undersökningar av ljusinställningsapparaters tillförlitlighet, fortsatta studier av vissa strålkastares funktion och undersökning av bilisters beteende i förhållande till trafiksystemets utformning. Med hänsyn till de stora förluster som trafikolyckorna förorsakar, kan en ökad satsning på detta område vara mycket lönsam. Det är beklagligt, herr talman, att vi är i den situationen. Med dessa ord yrkar jag i korthet, herr talman, bifall till reservationen vid punkten 7.

Herr talman! Egentligen är det ett ganska egendomligt resonemang statsutskottet för, när man går att försvara regeringens njugghet med anslagsmedel till trafiksäkerhetsforskning. Visserligen finner utskottet, i likhet med motionärerna, det angeläget att trafiksäkerhetsområdet ges ökade resurser för sin betydelsefulla verksamhet. Men samtidigt förklarar sig utskottet till freds med att forskningsanslagen för nästa budgetår höjs med endast 125 000 kronor. Det skall ses mot bakgrunden av att rådet begärt en höjning med 12119 000 kronor.

Den ökning utskottet tillstyrker utgör cirka 5,5 procent av den summan. Konsumentprisindex steg under 1968 med drygt 2 procent, och finansministern hoppas på en liknande utveckling för 1969. Detta betyder med andra ord att det anslag på 2 211 000 kronor, som i fjol beviljades efter Kungl. Maj:ts beräkning på hösten 1967 för nu löpande budgetperiod, torde vara avsevärt naggat i kanten genom penningvärdets försämring, när innevarande budgetår går ut. Det är då det nya anslaget skall börja användas, och innan det nya budgetåret är slut 1970, torde inflationen ha tagit resten av de 5,5 procent varmed anslaget räknats upp. Om till äventyrs någonting skulle återstå, lär det knappast räcka till någon ökning av forskningsinsatserna värd att över huvud taget nämna. I realiteten är anslaget, vad köpkraften angår, praktiskt taget oförändrat från innevarande år till nästa budgetår. Jag finner det ytterligt märkligt att inte utskottet har fattat detta, utan tror att man skall kunna öka forskningsinsatserna med ett praktiskt taget oförändrat anslag. Utskottets tillfredsställelse grundas vidare på att trafiksäkerhetsverket bildat en planeringsnämnd som arbetar bl.a. med forskning och i ett arbetsprogram redovisat en del åtgärder som avses att genomföras eller initieras före den 30 juni 1970. Vad denna planeringsnämnd åstadkommit är en kompilation av det de samverkande organen själva har uppgivit sig ämna göra. Trafiksäkerhetsverket har alltså framlagt sina planer, väginstitutet sina, trafiksäkerhetsrådet sina osv. Denna uppräkning för inte forskningen framåt, den priori Anslag till trafiksäkerhetsforskning terar ingenting och kan därför inte på något sätt kompensera den bristande ökning av forskningsinsatserna som det låga anslaget till trafiksäkerhetsrådet ovillkorligen kommer att medföra. Utskottet erinrar också om att transportforskningsutredningens förslag om ett forskningsinstitut medför att ett sådant så småningom kommer till stånd. När det sker och när institutet kan komma i verksamhet samt trafiksäkerhetsforskningen kan tas in och ges erforderliga resurser, det är för närvarande oklart. Tills vidare kan således inte heller det förslaget förbättra läget på trafiksäkerhetsforskningens område. Mot bakgrunden av allt detta kan man fråga sig om den socialdemokratiska majoriteten nu avser att trafikforskningen i stort skall ligga i träda tills transportforskningsinstitutet blir klart. Den politik som har inletts tyder på något sådant och kan medföra mycket besvärande följder. I reservationen anförs att det nya anslaget inte torde kunna sysselsätta befintlig forskningskapacitet. Det är så sant som det är sagt. Denna forskning bedrivs nämligen endast till viss del i trafiksäkerhetsrådets egen regi, men i stor utsträckning också av fria forskare vid universitet, högskolor, sjukhus OSV. När statens trafiksäkerhetsråd började sin verksamhet var tillgången på forskare mycket knapp för att inte säga obefintlig, och den var obetydlig under ganska lång tid. Undan för undan har emellertid intresse och erfarenhet av dessa forskningsuppgifter vuxit så att tillgången på kvalificerade forskare nu är god. Så viktig som denna forskning är både på kortare och längre sikt kan ingen eller en blott obetydlig ökning av de ekonomiska resurserna under ett eller annat år faktiskt leda till att det uppstår ett vakuum i fråga om trafiksäkerhetsforskningen. Den utbyggnad som sedan måste ske kommer då att få dras med större svårigheter än nu för att intressera och fånga upp fors kare i syfte att få en kvantitativt och kvalitativt godtagbar forskarinsats genomförd. Därjämte skall man också hämta upp en olycksbringande eftersläpning som man nu tydligen kommer att inleda med detta anslag, vars höjning ungefär endast motsvarar penningvärdeförsämringen fram till mitten av nästa budgetår. Herr talman! Det finns enligt min mening mycket starka skäl för att yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det bidrag som utgår till icke lönsamma busslinjer var till för ett år sedan 2 kronor per vagnmil bidragsberättigat trafikarbete. Förra året föreslog departmentschefen en uppräkning av anslaget till 2 kronor och 50 öre. Vid det tillfället hade vi att behandla ett antal motioner från moderata samlingspartiets sida, vari yrkades en uppräkning med en miljon kronor av det totala anslaget för att möjliggöra en generösare tillämpning av bidragsbestämmelserna. Övriga borgerliga partier föreslog en uppräkning från förutvarande 2 kronor till 3 kronor per vagnmil i ersättningsbelopp. I samband med behandlingen här i kammaren föll vid voteringen om kontraproposition vår reservation, och vid huvudvoteringen stödde vi de övriga borgerliga partiernas reservation. I år föreligger på nytt ett antal motioner, och nu går alla motionerna ut på att räkna upp bidraget från alltjämt enligt departementschefens förslag gällande 2 kronor och 50 öre till 3 kronor per vagnmil. Utskottsmajoriteten vill inte gå med på dessa motioner utan hänvisar till att Kungl. Maj:t har tillsatt en särskild utredningsman som skall se över bidragsbestämmelserna.

Nu är så inte fallet, utan statsrådet räknar på sedvanligt sätt med en ersättning på 2 kronor och 50 öre. Då menar vi att de trafikföretag som kommer att få sådana ersättningar varom här är fråga kan komma i en mycket svår ekonomisk situation. Risk föreligger då antingen att en hel del busslinjer läggs ned eller att man tvingar kommunerna att med kommunala skattemedel se till att denna kollektivtrafik upprätthålles. Det är det vi inte vill vara med om. Därför har vi från de tre borgerliga partiernas sida, oberoende av att något utredningsresultat icke föreligger, enats kring föreliggande reservation som går ut på att bidraget skall räknas upp från 2 kronor och 50 öre till 3 kronor per vagnmil. Som en följd härav yrkar vi också på ett anslag på ungefär samma belopp som transportnämnden har äskat i sina petita. Vi har avrundat summan till 12 miljoner kronor. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till föreliggande reservation.

Herr talman! Jag skulle kanske också påpeka att de trafikföretag det här gäl ler, som nu har ett statsbidrag på totalt 10 miljoner kronor, har riksdagen genom två på varandra följande beslut belagt med nya pålagor. Vi höjde bensinskatten och brännoljeskatten med 5 öre per liter, och vi ökade fordonsskatten 1967. Totalt blir det för dessa företag, som kommer i åtnjutande av 10 miljoner kronor i statsbidrag, genom de här två riksdagsbesluten en, ny belastning på i runt tal 8,5 miljoner kronor. Sådan politik rimmar dåligt.

Herr talman! Bevillningsutskottets betänkande rör visserligen u-hjälpen och därmed sammanhängande frågor, men den stora frågan när det gäller hjälpen till utvecklingsländerna kommer att behandlas vid ett senare tillfälle i denna kammare. Motionerna syftar till att gåvor till u-hjälp m.m. inte skall belastas med skatt, vilket för närvarande sker.

Inte minst för att undanröja dessa svårigheter har reservanterna begärt en översyn.

Man kan i det sammanhanget bara hänvisa till postgironumret 901950. Genom det vädjar man till svenska folket att ge frivilliga gåvor som är allmännyttiga.

Det innebär att man indirekt, utan att belasta statskassan, bidrar till utvecklingshjälpen. Till detta säger bevillningsutskottets majoritet bland annat att man beträffande de flesta länder har dubbelbeskattningsavtal och att man bör kunna lösa dessa frågor även när det gäller länder där sådant avtal saknas. Utöver detta hänvisar man till en arbetsgrupp inom FN, som är sammansatt av experter från både industrioch u-länder och hoppas att den rapport gruppen avlämnat så småningom skall leda till resultat. Inte minst detta erkännande att en expertgrupp förmodas komma att göra någonting innebär ett halvt tillstyrkande till den reservation som de borgerliga har avlämnat. Med de här orden, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 2 som är fogade till bevillningsutskottets betänkande nr 24.

Herr talman! Som herr Sundin har nämnt föreligger här två reservationer. Den första avser frågan om avdragsrätt vid beskattningen för gåvor till uhjälp och andra allmännyttiga ändamål. Alla är väl ense om värdet och nyttan av det arbete som utförs av de kristna samfunden och av olika sammanslutningar och institutioner med humanitära, vetenskapliga och kulturella syften. Alla är också eniga om att enskilda gåvor till u-hjälp är ett värdefullt inslag i den biståndsverksamhet till förmån för u-länderna som vi i Sverige känner som en förpliktelse. Många människor visar stor offervilja när det gäller att ge bidrag till sådana ändamål som jag nyss har nämnt, och det är inte alltid de som har det bäst ställt som ger mest. Jag skulle tro att i övervägande grad uppbärs den frivilliga verksamhet som det här är fråga om av människor med små eller medelstora inkomster. De som på detta sätt stöder allmännyttig verksamhet lämnar genom sina gåvor ett lika värdefullt bidrag till samhällets arbete som vi alla gör genom de skatter vi betalar. Detta utgör ett starkt skäl för att inte ta ut skatt av dem som ger sådana gåvor. Visst kan man hävda, som utskottsmajoriteten gör, att staten bör lämna bidrag över budgeten till allmännyttiga ändamål i stället för att ge ett indirekt stöd genom skattenedsättning. Som herr Sundin påpekat brukar det emellertid vara trångt i statens budget när det gäller att ge anslag till sådana ändamål. Visst kan man också invända att en avdragsrätt för gåvor till allmännyttiga ändamål leder till ett skattebortfall som inte ökar utrymmet i statens budget utan tvärtom. Men man får inte förbise att en person som skänker pengar till allmännyttiga ändamål, även om han får avdrag vid beskattningen, sammanlagt ger större bidrag till samhällsverksamheten i vid bemärkelse än vad han skulle göra, om han bidrog till denna endast genom sina skatter. För övrigt syftar inte reservanternas förslag till att de som ger bort pengar skall få en lindring genom skatteavdraget, utan avsikten är att de genom avdraget skall stimuleras att ge ännu mera. Avdrag för gåvor av i huvudsak det slag som avses i motionerna är medgivet genom skattelagstiftningen i en rad länder. Jag vill i första hand nämna våra grannländer Danmark och Finland, men också Västtyskland, Frankrike, Belgien, Holland och Italien tilllämpar en sådan avdragsrätt. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservation 1. I den andra reservationen föreslås en skrivelse till Kungl. Maj:t med begäran om förslag till åtgärder i syfte att undanröja vissa brister i skattelagstiftningen för att därmed stimulera svenska investeringar i u-länderna. Detta yrkande är inte nytt. Det behandlades i riksdagen senast förra året. Liksom i fjol avstyrker bevillningsutskottet motionerna, men oppositionspartiernas representanter i utskottet reserverar sig för bifall. Som herr Sundin redan nämnt gäller problemet närmast hur man på ett effektivt sätt skall kunna förebygga dubbelbeskattning av svenska företag som investerar i u-länder. Den svenska skattelagstiftningen bygger på principen att internationell dubbelbeskattning skall undvikas genom bilaterala dubbelbeskattningsavtal. Nu har vi inte slutit sådana avtal med alla länder. Bland annat saknar vi dubbelbeskattningsavtal med många u-länder. Enligt vad som upplyses i utskottsbetänkandet pågår ett intensivt arbete för att vidga kretsen av länder med vilka vi har dubbelbeskattningsavtal. Under handlingar om sådana avtal pågår med tio länder, och färdig avtalstext föreligger i fråga om ytterligare ett. Det finns all anledning att notera dessa ansträngningar med tillfredsställelse. Frågan om underlättande av investeringar i u-länderna har, såsom framgår av motionerna och utskottsutlåtandet, varit föremål för behandling inom FN och OECD. Det bör kanske erinras om att FN:s generalförsamling år 1965 enhälligt antog en rekommendation, som bland annat innehöll en uppmaning till de kapitalexporterande länderna att främja enskilda investeringar i u-länderna exempelvis genom skattebefrielse eller skattelättnader. Vi får hoppas att det arbete som pågår på det internationella planet skall underlätta för Sverige att få till stånd dubbelbeskattningsavtal med allt flera u-länder. Antalet u-länder där svenska investeringar kan bli aktuella är emellertid stort, och det kommer uppenbarligen att dröja länge ännu innan vi kan få till stånd dubbelbeskattningsavtal med dem alla. En del u-länder har hittills inte visat något större intresse för att ingå dubbelbeskattningsavtal med i-länder, och det kan ta lång tid innan de ändrar inställning. För att begränsa de olägenheter som följer av att vi ännu saknar dubbelbeskattningsavtal med ett stort antal länder infördes år 1966 i vår skattelagstiftning regler om avräkning av utländsk skatt mot skatt i Sverige. Reglerna kan sägas innebära att inkomst som härrör från land med vilket vi inte har dubbelbeskattningsavtal bara beskattas en gång men efter skattesatsen i det land som tar ut den högsta skatten. För avräkningsrätten gäller vissa begränsningar. På svensk sida får endast statlig inkomstskatt avräknas. I fråga om utländska skatter omfattar avräkningen endast skatter som erlagts till utländsk stat eller delstat. Detta är i många fall oförmånligt för företag som investerar i u-länder. De direkta statsskatterna är i dessa länder ofta väsent ligt lägre än i Sverige, men ett företag i ett u-land belastas inte sällan med höga indirekta skatter. Företaget har då att erlägga en inkomstskatt som motsvarar den svenska plus de höga indirekta skatterna i u-landet. Den sammanlagda beskattning som företaget drabbas av kan därigenom bli avsevärt högre än om motsvarande investering i stället hade skett i Sverige. Avräkningsreglerna innebär i sådana fall knappast något incitament att investera i u-länder. Om den utländska staten efterskänker skatten helt eller delvis för det investerande företaget — vilket inte är ovanligt när det gäller u-länder som vill dra till sig investeringar — går endast den till den främmande staten faktiskt erlagda skatten i avräkning. Detta innebär att den svenska skatten ökar med vad som motsvarar skattenedsättningen i det andra landet. Med andra ord tar den svenska staten i ett sådant fall ut den skatt som den utländska staten har efterskänkt. De flesta dubbelbeskattningsavtal som Sverige har ingått med u-länder under senare år innehåller bestämmelser som innebär att företaget får behålla och dra nytta av de skattefavörer som den utländska staten medger. Enligt vad som uppgivits strävar man från svensk sida konsekvent efter att vid förhandlingar om dubbelbeskattningsavtal med u-länder få med bestämmelser av detta slag. Det är en brist, anser vi, att det inte finns motsvarande regler i avräkningssystemet i den interna skattelagstiftningen. Vid införandet av detta interna avräkningssystem — det skedde som jag nämnt år 1966 — stod man inte helt främmande för tanken att ta hänsyn till utländska skattefavörer. Bevillningsutskottet avvisade visserligen ett motionsvis framfört förslag i den riktningen, men det skedde i ordalag som tydde på att utskottet kunde tänka sig en ändring längre fram, sedan man fått närmare erfarenhet av de nya reglernas tillämpning i praktiken. Om ett u-land, för att förmå ett utländskt företag att investera i landet, beslutar att efterskänka skatten för det investerande företaget helt eller delvis under viss tid, anser u-landets myndigheter uppenbarligen att den verksamhet som företaget bedriver eller kommer att bedriva i landet är ägnad att främja landets ekonomiska utveckling och passar in i landets utvecklingsplan. Det är då angeläget att inte vi i Sverige förtar effekten av den stimulans som u-landet vill ge företaget med skattebefrielsen genom att vi i stället tar ut motsvarande skatt av företaget här hemma. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall också till reservation 2.

Herr talman! När det gäller den stora fråga som herr Sundin erinrade om inledningsvis — hjälpen till utvecklingsländerna har vi väl alla en ambition att göra så mycket vi kan. Herr Sundin hänvisade till att vi snart kommer att få en debatt här i kammaren om dessa spörsmål. Jag tror att vi också bör koncentrera debatten om stödet till utvecklingsländerna just till huvudfrågan, nämligen på vilket sätt vi med direkta bidrag skall stödja utvecklingsarbetet. Det är klart att vad som framförts i dessa motioner och vad reservanterna anfört från talarstolen kan verka bestickande — att man skall utvidga möjligheterna till avdrag för gåvor till utvecklingshjälp och andra behjärtansvärda ändamål. Men vi har inom bevillningsutskottets majoritet den upp fattningen att man i stället, som också har framhållits här, skall gå fram bidragsvägen då det gäller att stödja behjärtansvärda ändamål som samhället finner anledning att satsa på. Man vinner nämligen då fördelen att man för varje särskilt fall kan pröva vad som är angeläget att stödja från samhällets sida. Värdet av de satsningar som görs av samhället då det gäller stöd åt olika områden prövas mycket noga från allmän synpunkt. Men skulle man medge generellt skatteavdrag för gåvor till olika ändamål, skulle samhället avhända sig möjligheten att pröva i varje särskilt fall. Därför vidhåller bevillningsutskottets majoritet sin tidigare uppfattning att när man vill göra insatser skall det ske genom bidrag och inte genom avdrag skattevägen. Beträffande det andra motionsparet, I: 708 och II: 787, om stimulans för industrins investeringar i utvecklingsländerna, har ju som påpekats i utlåtandet gjorts en hel del från svensk sida i dessa sammanhang. Man har ingått en rad dubbelbeskattningsavtal med u-länder. För närvarande håller man på att undersöka möjligheterna att ingå dubbelbeskattningsavtal med ett tiotal u-länder för att underlätta för industrin att investera i dessa länder. Herr Sundin säger att det sista som står på denna punkt i utskottsbetänkandet, där man hänvisar till den arbetsgrupp inom FN som sysslar med dessa ting, skulle vara ett halvt erkännande från utskottet att denna reservation bör bifallas. Jag tror att herr Sundin behagar tolka in litet för mycket i det sammanhanget. Vad utskottet menar är att det är angeläget att få ett internationellt grepp över dessa frågor så att man får en uppfattning om hur andra länder i allmänhet kommer att göra. Hur man här går till väga är en internationell fråga av högsta vikt. Vi får se vad det blir för resultat av denna utredning som pågår inom OECD:s skattekommitté — om man på det internationella planet inom FN:s ram kan vidta ytterligare åtgärder för att förbättra möjligheterna för svensk industri att investera i u-länderna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. att enligt hans uppfattning flertalet röstat för ja-propositionen.

Herr talman! Bevillningsutskottet är enhälligt i betänkandet nr 28, varför jag inte har anledning att ställa något yrkande. Frågan om en beskattning av utlandsresorna är dock från min sida ingalunda utagerad. De orättvisa förhållanden som jag i motioner till fjolårets och årets riksdagar utan gensaga har påvisat kvarstår alltjämt. Herr talman! Jag lovar att söka nya infallsvinklar för att kunna åstadkomma en lösning på de här problemen och för att ha möjlighet återkomma till denna ingalunda obetydliga fråga. På återhörande alltså, herr Ericsson 1 Kinna!
Herr talman! Det tidigare inlägget var så överraskande kort att jag inte har anledning att säga många ord i frågan utan yrkar kort och gott bifall till bevillningsutskottets betänkande.

Herr talman! Grunden till det utlåtande från andra lagutskottet som vi nu behandlar är en motion med två olika yrkanden. Dels gäller det förslag till ändring av arbetsdomstolens sammansättning, dels att föreningsskyddet skall gälla inte bara för arbetsanställda utan också för arbetssökande. Meningen med den del av motionen som avser sammansättningen av arbetsdomstolen kan knappast framgå, om man inte har klart för sig domsto lens nuvarande sammansättning, och jag skall därför be att så kort jag kan få redogöra för den. Arbetsdomstolen består av ordförande och åtta ledamöter, av vilka två är särskilda ledamöter, en för mål där offentlig arbetsgivare är part och en för tjänstemannamål. Ordföranden och vice ordföranden utses bland personer som icke kan anses företräda arbetsgivareller arbetstagarintressen. Båda ordförandena skall vara jurister och ha erfarenhet från domarbanan. De sex övriga ledamöterna skall representera arbetsmarknadens parter. Två ledamöter och sex suppleanter förordnas efter förslag av arbetsgivareföreningarnas förtroenderåd och två ledamöter och sex suppleanter efter förslag av LO. Vid tillsättande av den särskilda ledamoten för offentliga mål och tre suppleanter för honom skall iakttas att minst två av dessa fyra utses efter förslag av kommunförbund. Den särskilde ledamoten för tjänstemannamål och två ersättare för honom utses efter förslag av TCO och den återstående ersättaren efter förslag av annan huvudorganisation för tjänstemän som inte tillhör LO. Den särskilde ledamoten för offentliga mål inträder på arbetsgivarsidan i stället för en av de efter förtroenderådets förslag utsedda ledamöterna vid handläggning av mål där staten eller kommunerna är parter, såframt det icke är annan arbetsgivarpart på denna sida och tvisten huvudsakligen rör den sistnämnda parten. Den särskilde ledamoten för tjänstemannamål inträder på arbetstagarsidan i stället för en av de efter LO:s förslag utsedda ledamöterna vid handläggning av mål, vari tjänstemannaförening som inte är ansluten till LO är part, såvida inte också till LO ansluten förening är part på arbetstagarsidan och tvisten huvudsakligen berör sistnämnda part. I föreliggande motion yrkas att i mål som huvudsakligen rör SAC:s medlemmar och organisation skall SAC vara representerad i arbetsdomstolen. Utskottet har vid behandlingen av detta ärende inskränkt sig till att hänvisa till det remissutlåtande som arbetsdomstolens ordförande avgav när samma ärende för fyra år sedan var uppe i riksdagen. Lekmannaledamöterna är inte intresserepresentanter, menade han, vilket han ansåg vara bra. En mer uttalad intresserepresentation skulle enligt hans mening innebära allvarliga olägenheter. Vilka får man däremot inte närmare veta. Vad arbetsdomstolens ordförande kallar splittring, vore alltså olyckligt. Det är emellertid mänskligt om SAC bibragts den uppfattningen att i mål, där organisationen varit part, dess syn på saken blivit mer eller mindre förbisedd. Om målet avdömts till förmån för en LO-ansluten organisation på bekostnad av SAC:s intressen ses detta mot bakgrunden av att i domstolen ingår två ledamöter som utsetts av LO, men ingen av SAC. Det förefaller i hög grad rimligt att förtroendet för arbetsdomstolen skulle stärkas om i sådana mål SAC finge utse en ledamot. över huvud taget borde det vara till fördel för arbetsdomstolen om dess sammansättning blev mer i överensstämmelse med förhållandena på arbetsmarknaden av i dag. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr I, som är fogad till andra lagutskottets utlåtande nr 28. Den andra delen av denna motion gäller föreningsrättsskydd för arbetssökande. Att detta är en oförytterlig rättighet i vårt samhälle är vi väl alla ense om. Men det gäller endast arbetsanställda. Den som söker arbete får inget liknande skydd. Det är detta skydd som motionärerna och reservanterna vill skapa. Föreningsrätten är bristfällig så länge som genom förekomsten av de s.k. organisationsklausulerna en arbetsgivare med hot om arbetslöshet som påtryckningsmedel kan påverka arbetstagaren att välja en viss facklig organisation. Det föreligger en uppenbar kränkning av föreningsrätten, om en arbetssökande avvisas därför att han tillhör »fel» organisation. Frågan har tidigare behandlats i riksdagen, bl.a. år 1966. Då remitterades den till Arbetsgivareföreningen, till LO och TCO. Den sistnämnda organisationen ansåg att det fanns skäl att undersöka frågan. Denna sköts emellertid i sank med den otillfredsställande förklaringen att lagstiftningen om föreningsrätten i stort sett fungerade tillfredsställande — vad som nu menas med »i stort sett». Utskottet faller nu tillbaka på denna motivering, vilket kan förefalla bekvämt men inte särskilt sakligt. Frågan kunde möjligen, framhölls det i ett utlåtande redan år 1966, tas upp i ett större sammanhang, och på den vägen är den ännu. Annars tycker man att den borde kunna infogas i den översyn av uppsägningsskyddet, som statsrådet Geijer har förutskickat och som också åberopas i reservationen. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall även till reservation II, som är fogad till detta utskottsutlåtande.
Herr talman! De frågor som nu behandlas är inte nya för kammaren. De har, som redan sagts, varit uppe tidigare, såväl vid 1965 som 1966 års riksdagar, då andra lagutskottet med olika motiveringar avstyrkte liknande motioner. I år har folkpartiet kommit tillbaka med motioner och har i utskottet fått medhåll av moderata samlingspartiet, som också skrivit under reservationen. Fru Hamrin-Thorell har utförligt redogjort för arbetsdomstolens sammansättning och hur den verkar. Vad man närmast tagit upp här är väl att i de mål där SAC är part borde SAC få likvärdig representation i arbetsdomstolen som den Landsorganisationen har. Det nämns i utskottet att om t.ex. Metallar betarförbundet har ett mål i arbetsdomstolen så får inte Metalls representant sitta med i domstolen, utan då kallas en representant från något annat fackförbund. Vad nu gäller SAC borde man även beträffande denna organisation för att vara opartisk kalla in en annan representant för arbetstagarparten. Även i andra sammanhang är det så att man inte vill att den berörda parten skall sitta med i domstolen för att inte påverka sitt eget förbunds ställning. Nu tror jag inte att detta i praktiken behöver vara någon stor sak. Om man tar upp syndikalisternas ställning och ser historiskt på frågan så har ju SAC varit emot kollektivavtal över huvud taget och menat att man i stället borde ha registerföring. Så småningom har väl SAC insett att det inte kunnat hävda sig på den punkten. Numera skriver SAC under kollektivavtal och kan alltså få sina eventuella tvister avgjorda inför arbetsdomstol. Men ingenting hindrar att SAC begär att eventuella tvister skall lösas genom skiljedom. SAC har en möjlighet att i sina avtal få inskrivet att eventuella tvister skall lösas på annat sätt än inför arbetsdomstol. Då undviker man att komma i kontakt med arbetsdomstolen; den möjligheten står öppen. Vad sedan gäller föreningsrätten är det kanske inte alla gånger tillfredsställande att den gäller bara för dem som är anställda, utan den borde utsträckas till att gälla även arbetssökande. Man har emellertid inte funnit något sätt att lösa denna fråga. Det är inte bara en part som skall bestämma, utan det är två parter. Det finns en arbetsgivarorganisation som inte ens går med på organisationsklausulerna. Detta gäller dock endast sådana organisationer som inte tillhör = Arbetsgivareföreningen, främst inom byggnadsfacket. Det går inte att få in sådana klausuler i avtal där Arbetsgivareföreningen står som part. Den godkänner inte något avtal om viss föreningstillhörighet för arbetare. Inom byggnadsfacken är det ofta lagbasarna som anställer arbetare. De tar dem som de vill ha med i laget och därmed basta. Lagbasarna väljer ut dem som de anser fylla kraven i olika hänseenden. Jag tror inte att det skulle vara möjligt att lagstiftningsvägen komma till rätta med detta problem. Här finns traditioner sedan årtionden, och jag tror inte heller att det i praktiken kan påvisas ett enskilda arbetare har blivit utan arbete på grund av viss föreningstillhörighet. SAC har en förankring på vissa områden, och där har man möjligheter att hävda sig. På andra områden är det litet sämre.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

Herr talman! Föreningsrätten hör till våra klassiska frioch rättigheter, de som vi lär skolbarnen — församlingsfrihet, föreningsrätt, yttrandefrihet etc. Det är rättigheter som alla har och som gäller oavsett vad de tycker och vad de gör. Föreningsrätten står på det sättet över debatt. Den är absolut. Föreningsrätten är lagfäst, vilket innebär att kollektivavtal m.m. som går den emot automatiskt upphävs. Vi känner 1890-talets hårda strider kring de här frågorna. I dag anser väl alla att föreningsrätt skall gälla i vårt land. Ingen skall på grund av sin fackliga tillhörighet kunna förlora sitt arbete. Men lagen är ändå sådan att i princip skulle arbetsgivare över hela fältet kunna besluta att icke anställa ny personal med viss facklig tillhörighet. Man skulle alltså utan att kränka den nuvarande lagen kunna ordna så, att människor skulle tvingas kvar i sitt arbete eller att de som inte har arbete inte skulle kunna få något. Lagen ger möjlighet därtill, men reellt är situationen inte den, ty det är mycket sällan som arbetsgivare ställer krav i sådant här avseende. Det är rätt få företag i Sverige som begagnar sig av den möjligheten. När andra lagutskottet förra gången denna fråga behandlades uttalade att lagen om föreningsrätt »i stort sett fungerat på ett tillfredsställande sätt», är det väl rimligt att tolka det så, att man ansåg att det är ett ganska litet problem som här tagits upp. Det fanns ingenting i skrivningen som tyder på att man anser att möjligheten att utestänga människor som saknar arbete eller hindra människor som vill byta arbete skulle vara någonting som är bra och att det alltså i princip inte bör lagstiftas på området. Det intryck man får är att gällande lag har fungerat tillfredsställande. Undantagen är så få. Jag tolkar utskottet på det sättet att om de här undantagen ökade och blev vanliga så måste vi se på det på ett allvarligare sätt än vi i dag gör. Något som ändå känns beklämmande i detta sammanhang är att företag som i förevarande avseende kränker vad vi vill uppfatta som föreningsrätt eller föreningsrättens anda inte sällan är samhällsägda. Jag syftar på att man i en kommun — ta t.ex. den kommun som det här huset finns i — öppet säger att man ser detta som en facklig fråga och inte som en fråga om kränkning av människors rätt, och där man alltså i fullmäktige och andra instanser klart uttalar att man kan göra sådana här inskränkningar därför att den ena eller andra fackliga organisationen har en viss politisk åsikt. Herr talman! Ingen skall enligt lagen kunna förlora sitt arbete på grund av sin organisationstillhörighet. Andemeningen — såsom jag har tolkat utskottet — är att man helst också vill att människor inte skall hindras från att få ett nytt arbete. Men när herr Dahlberg var uppe fattade jag honom så, att han hade en i någon mån annan argumentering. Han ville inte förringa problemen genom att säga att det är ganska sällan diskriminering förekommer, utan han ville mer gå in på den linjen att det är svårt att lagstiftningsvägen åstadkomma reella förbättringar, därför att basen på bygget m.fl. skulle kunna göra saker och ting som en lagparagraf inte kommer åt. Jag tolkar herr Dahlberg på det sättet att han också i princip vill en vidgad föreningsrätt, men att han anser att problemet är svårt rent lagtekniskt. Då har man alltså två argumenteringar för samma avslag. Den ena säger att det är så få undantag att en utredning inte behövs. Den andra motiveringen, herr Dahlbergs, går ut på att problemen är så stora att en utredning inte skulle kunna klara dem.
Herr talman! Herr Lindblad medgav att man kanske vid en hård tillämpning av lagen skulle kunna kränka föreningsrätten men att det i realiteten inte sker på det sättet. Jag tror också att vi bör hålla oss till realiteterna på denna punkt. Om en arbetsgivare anställer en person, frågar han efter de kunskaper som vederbörande har för att ta det erbjudna arbetet. Om den arbetssökande har tillräckliga kunskaper, blir det ju aldrig fråga om vilken fackorganisation han tillhör. Det är den vanliga gången när man anställer folk. Kan den arbetssökande alltså sitt arbete och har förutsättningar att klara det, får det vara hur det vill med den fackliga organisationstillhörigheten. Det finns ju också sådana som har lämnat ett LO förbund och gått över till SAC, men jag tror inte att de därför har förlorat sin anställning. Det har funnits försök här och var i den riktningen, men jag tror inte att det har kunnat påvisas att några har blivit avskedade av arbetsgivaren av den anledningen, utan de har fått stanna kvar i sitt arbete, även om de har bytt fackförbund. Även om den föreslagna lagändringen genomförs för sådana som inte är anställda, är det inte säkert att problemet blir löst. Man kan fråga en arbetsgivare: »Varför anställer du inte Andersson?» Arbetsgivaren behöver inte svara på frågan, utan han kan säga: »Jag behöver inte fler anställda.» Vad kan man då göra mot ett sådant argument? Jag tror att det skulle bli svårt att lösa problemet lagstiftningsvägen, ty arbetsgivaren behöver inte yppa varför Andersson inte anställs, om Andersson inte tidigare är anställd. är Andersson anställd, har han lagens skydd och kan inte bli avskedad. Jag anser således att vi bör hålla oss till realiteterna i detta fall. Jag medger att det har varit hårda strider tidigare, men jag tror att arbetsgivare och arbetstagare i dag är överens om att man skall ha sina organisationer. Man respekterar dem, och ingen vill väl försöka komma åt dem på olika vägar genom att säga: »Jag vill ha oorganiserad arbetskraft.» I realiteten vill väl arbetsgivarna helst ha ordnade förhållanden på arbetsplatsen, och det är vad som nu gäller.

Herr talman! Herr Dahlberg säger att det händer att arbetstagare lämnar en organisation och övergår till en annan men att han inte känner till att någon skulle ha förlorat sin anställning av den anledningen. Lagen säger ju också mycket klart ifrån att någon inte får avskedas på grund av sin organisationstillhörighet. Vi får inte diskriminera människor på dessa grunder. Men vad som i realiteten händer är att vi diskriminerar människor utan arbete eller människor som vill övergå från en sysselsättning till en annan, från en arbets givare till en annan. Dessa människor kan fullt legalt hindras och diskrimineras på grund av sin organisationstillhörighet. Om föreningsrätten är en av våra klassiska rättigheter, är det argumentet, att det här bara gäller ett fåtal fall egentligen inte ett hållbart argument. Skulle det anläggas sådana synpunkter på lagstiftning att den inte bör avse fall som inte inträffar så ofta och att vi därför inte behöver någon lagstiftning på sådana områden, skulle vi, herr talman, ofta här i huset kunna konstatera att lagar som vi beslutar nästan aldrig kommer till användning. En lag kan emellertid också komma till för att mer eller mindre proklamera en princip. Nu är det mycket svårt att värdera hur många människor det här gäller och hur stort detta problem är. Vi kan finna exempel på att det under 1960 talet på åtminstone en del områden här i landet varit ganska vanligt förekommande att bl.a. kommunala företag tilllämpat diskriminering. När vi vet att det stora kommunala byggnadsföretaget här i Stockholm tillämpar sådana bestämmelser, förstår vi att det är åtskilliga människor som, när de ställs inför frågan vilken fackorganisation de skall tillhöra, måste ta hänsyn till detta. De vet att de om de väljer en viss organisation avhänder sig möjligheten att få arbete i det kommunala företaget. Det är svårt att göra uppskattningar, men SAC hävdar att det rör sig om tusentals personer. Om det, herr talman, här gäller en av våra klassiska rättigheter och det är ganska många människor som berörs, är det en allvarlig juridisk och mänsklig fråga som vi står inför.